Herr talman! Forskningspolitiken är av vital betydelse för vårt lands ekonomiska, sociala och miljömässiga framåtskridande på både kort och lång sikt. Trots forskningens stora betydelse på olika områden har riksdagens möjligheter till en samlad bedömning av forskningsinriktningen inte varit till fyllest. Det vill jag gärna understryka. Forskning bedrivs både privat i företagen och statligt. Men inte ens den statliga delen har riksdagen kunnat diskutera i ett sammanhang eller med möjlighet att prioritera olika områden. Riksdagen har i praktiken varit frikopplad från forskningspolitiken, vilket är allvarligt mot bakgrund av forskningens avgörande betydelse för det politiska beslutsfattandet. Det var bl.a. mot den bakgrunden som vi från centern vid fjolårets riksdag begärde en översyn av forskningspolitiken med sikte på ett forskningspolitiskt handlingsprogram. Vår motion avvisades då, men nu kan 43 vi med tillfredsställelse notera att utbildningsutskottet med stor enighet tagit en annan ställning. I år har alltså utskottet i stort sett tillstyrkt en partimotion från mittenpartierna med herrar Helén och Fälldin såsom undertecknare. Låt mig uttrycka en förhoppning om att vi med detta beslut snabbt skall kunna få underlag för en genomlysande debatt i dessa frågor i riksdagen — en debatt som gör det möjligt för riksdagen att fatta de övergripande besluten om dimensionering, målinriktning och finansiering av forskningsinsatserna. Med en sådan utgångspunkt kan vi bättre bygga ut forskningsinsatserna på angelägna fält. Jag tänker då på t.ex. giftanvändningen i samhället och inte minst i arbetslivet, en teknisk utveckling för lägre energiförbrukning i produktionen och över huvud taget sociala och miljömässiga problem som hänger samman med samhällsutvecklingen. Herr talman! Ett angeläget problem att lösa är även på vilket sätt vi skall föra ut forskningsresultaten till kännedom och praktisk användning. Uppenbarligen måste vi nå ett effektivare system än vi har nu för att man ute i näringslivet skall få tillräcklig vetskap om forskningens nyheter. Inte minst är detta av betydelse för de mindre och medelstora företagen. Dessa har inte resurser att driva egen forskning utan är mycket beroende av en god kontakt med forskningens utövare. Denna del av näringslivet sysselsätter som bekant avgjort den stora delen av folket. Det är därför av mycket stor betydelse för hela samhället, om vi på ett effektivt sätt via forskningen kan vara näringslivet till hjälp. Herr talman! Det är även, som jag ser det, en nödvändighet att vårt land också hävdar sig väl i de internationella sammanhangen på forskningssidan. I annat fall blir vi snabbt beroende av andra länders forskningsresultat och blir då också styrda av de värderingar som styr den forskningen. Jag tror att detta är en nog så viktig fråga att penetrera för den kommande utredningen. Låt mig till sist bara deklarera att vi från centerns sida knyter stora förväntningar till det utredningsarbete som riksdagen nu skall begära. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det bedrivs i vårt land onekligen en omfattande forskningsverksamhet, och det skall vi vara tacksamma för. Forskningen betyder mycket för samhällsutvecklingen, och den bör stödjas med alla tillgängliga resurser. Flera frågor rörande forskningsverksamheten tas upp i det betänkande från utbildningsutskottet som vi nu behandlar, och de tas upp i anledning av dels skrivelsen från riksdagens revisorer, dels en rad motioner. Det är frågor som rör planering, redovisning, bevakning, utbyte och värdering av forskningsinsatser m.m. Vi satsar i Sverige betydande belopp på forskning och utvecklingsarbete. Staten svarar för mer än hälften av de sammanlagda kostnaderna, och det är därför helt i sin ordning att riksdagens revisorer låtit undersöka — Nr 136 utbytet av statens bidrag till forskningen och de rutiner som tillämpas Torsdagen den vid bevakningen av forskningsmedlens användning. Undersökningen har 5 december 1974 visat att den svenska forskningen såväl kvalitativt som beträffande produktiviteten ligger fullt i nivå med forskningen i andra jämförbara länder. — Den statliga Några allvarligare anmärkningar kan inte riktas mot den svenska forsk — forskningsverksamningsverksamheten, konstaterar revisorerna. Jag är angelägen att under = heten stryka den bedömningen inför den kritik som stundtals riktas mot den svenska forskningsverksamheten, också här i riksdagen. Att några allvarligare anmärkningar inte kan riktas mot den svenska forskningsverksamheten utesluter givetvis inte att åtgärder kan vidtas, syftande till bl.a. ökad effektivitet inom olika delar av forskningsfältet. Av alldeles speciell betydelse i sammanhanget är vilka organ som på den politiska nivån övergripande bör handlägga frågorna rörande forskningen. En helhetsbild av statens satsning på forskning och utveckling är förvisso önskvärd, särskilt om man skall avväga satsningen på forskning mot andra samhällsbehovs rättmätiga krav eller prioritera ett forskningsområde framför ett annat. Genomgående hävdas exempelvis att den humanistiskt orienterade forskningen för närvarande är starkt eftersatt. Regeringen har den s.k. forskningsberedningen som rådgivande organ och informationskanal. Riksdagen å sin sida saknar något som kan motsvara denna beredning, vilken för övrigt saknar parlamentariskt inslag. Utbildningsutskottet kan väl knappast åta sig att utgöra en motsvarighet till forskningsberedningen.

Det behovet kan tillgodoses på olika sätt, men resultaten som skall uppnås måste bli att riksdagen på ett helt annat vis än hittills skall bli i stånd att medverka till att utforma forskningspolitiken, bestämma forskningsmål, bedöma utbytet av satsningar på olika forskningsområden, tillgodose eftersatt forskningsverksamhet m.m. Utredningsarbetet bör bedrivas med största skyndsamhet, vilket jag förutsätter blir fallet. Vad speciellt gäller forskningsfrågorna inom universitetssektorn berörs de i mycket hög grad av den organisation av universitetsoch högskoleundervisningen i vårt land som kan komma till stånd sedan statsmakterna tagit ställning till 1968 års utbildningsutrednings, U 68, förslag. Dess förslag torde, i den mån de genomförs, avsevärt påverka de förhållanden och de villkor under vilka universitetsforskningen skall arbeta i framtiden, beroende bl.a. på graden av den anknytning mellan grundutbildning och forskning som skall åvägabringas. Mycket talar i och för sig redan nu för att de med universitetsforskningen sammanhängande problemen, som U 68 tyvärr icke fick i uppdrag att belysa, kommer att bli av den storleksordningen att de —- som riksdagens revisorer fö 45 reslagit — bör tas upp i en särskild utredning. De i år tillkallade sakkunniga för att utreda vissa frågor rörande forskarutbildningen har — det torde vara helt klart — icke fått i uppdrag att behandla universitetsforskningens arbetsförhållanden och dimensionering i dess helhet. Universitetsforskningsutredningen, som man förhoppningsvis skulle kunna kalla den om den kommer till stånd, bör givetvis vara parlamentarisk.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

Herr talman! Jag har två kommentarer till detta betänkande. Den första gäller riksdagens inflytande över forskningen och möjligheterna att bygga ut kontakterna mellan riksdagen och forskningen. Att det finns så litet av direkta kontakter mellan forskare och politiker tror jag är en följd av dels en misstro från vetenskapsmännens sida mot politikerna, dels en oförmåga från politikernas sida att förstå vetenskapens språk och dels slutligen den tidsbrist som i dag kännetecknar många toppolitiker. Jag tror emellertid att vi i den framtida demokratiska beslutsprocessen kommer att behöva använda det vetenskapliga kunnandet mycket mera än i dag. Vi måste förhindra att den situation uppkommer som Hannes Alfvén karakteriserat med orden: ”Makt och kunskap trivs inte tillsammans.” Det gäller att se till att olika forskningsresultat snabbt når fram till beslutsfattarna och presenteras på ett begripligt sätt. Det krävs därför nya samarbetsorgan mellan politiker och forskare och nya former för kommunikation mellan politiker och forskare för att säkerställa att allsidig, komplett och tvärvetenskaplig information finns tillgänglig för de beslutande politikerna vid alla tillfällen. Forskarna bör i stigande utsträckning få en skyldighet att vara med i det centrala beredningsarbetet —-i utredningar, ämbetsverk och departement. Men också själva riksdagen bör få ett tvärvetenskapligt forskningsorgan till sitt förfogande bl.a. för att kunna aktualisera och genomföra alternativ forskning. Mot den bakgrunden tycker jag att det är glädjande att utbildningsutskottet nu föreslår att dels den statliga utredningen om forskningsrådens organisation, dels ett riksdagens eget organ, nämligen informationsutredningen, skall titta på dessa frågor. Forskningsrådsutredningen får i första hand fundera på forskningsrelationerna inom statsdepartementen och statsförvaltningen, men en minst lika viktig sida är givetvis relationerna mellan riksdagen och ve tenskapen. Här finns det flera alternativa möjligheter. Man kan som riks — Nr 136 dagens revisorer tänka sig ett särskilt forskningssekretariat i riksdagen. Torsdagen den Man kan tänka sig att forskningsresultat och forskningssynpunkter ka 5 december 1974 naliseras via något befintligt riksdagsorgan, t.ex. riksdagens upplysningstjänst, eller man kan tänka sig att partigrupperna får väsentligt förstärkta — Den statliga resurser för att ta emot, sortera och föra vidare vetenskaplig information. = forskningsverksam Dessa frågor får nu riksdagens informationsutredning fundera på, och = heten jag har stora förhoppningar på att vi skall kunna komma fram till ett användbart förslag den vägen. Den andra punkten som jag ville kort kommentera gäller riksdagens revisorers förslag om en särskild utredning om universitetsforskningen. En del av de motiv som revisorerna fört fram för en sådan utredning är, som jag ser det, riktiga. Universitetsforskningen har alltid varit ett instrument för en fri, ostyrd basforskning, och den kommer att så förbli. Men utvecklingen under senare år har betytt en förskjutning av tyngdpunkten i forskningsinsatserna mot en målinriktad uppdragsforskning. Det återspeglas i den snabba ökningen av forskning med anknytning till verksamheten inom departement och ämbetsverk och forskning inom ramen för det statliga universitetsväsendet. Tillkomsten av flera fristående forskningsinstitut är uttryck för samma utvecklingstendens. Det här har betytt att den traditionella universitetsforskningen under de senaste fem åren har hållits på sparlåga. Många har känt oro för den här utvecklingen. Universitetskanslersämbetets anslagsframställningar de två senaste åren präglas av stark medvetenhet om detta. Jag skulle vilja göra en liten kommentar till den upplysning som herr Svensson i Malmö lämnade tidigare i debatten, nämligen att svenska forskare inom samhällsvetenskaperna bl.a. har sökt sig till Danmark under de senaste åren. Man kan tolka det på olika sätt. Jag har en annan tolkning än herr Svensson i Malmö. Jag tror nämligen att det här beror på att antalet forskartjänster vid universitet och högskolor i Sverige under senare år har legat på en mycket låg nivå. Herr talman! Dessa frågor är viktiga. De har inget samband med de diskussioner som har förekommit i den parlamentariska beredning som i somras såg över U 68:s förslag. Jag tror inte att de har mycket samband med den U 68-proposition som det talas mycket om och som har åberopats här i kammaren tidigare i dag trots att vi väl egentligen inte vet mycket om innehållet i den. Jag vill emellertid inte nu påyrka en allmän översyn av universitetsforskningen, och jag kan därför stödja utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Det är delvis riktigt, herr Molin, att det skett en åtstramning och att den är en av de faktorer som verkat här vill jag inte på något sätt bestrida.

Utan att gå in på några konkreta fall, eftersom det inte ligger inom vår kompetens, kan jag säga att jag vet så pass mycket om dem att jag vågar påstå att det i ett flertal fall just varit omstridda människor som, på grund av att deras forskningsuppgifter inte passat det rådande etablissemanget, drabbats av emigrationstvånget.

Herr talman! Låt mig först gratulera utbildningsutskottet och speciellt dess ordförande till att man med ett behändigt grepp har lyckats sopa så många och så olikartade forskningspolitiska motioner under mattan genom att förvisa dem till den sittande forskningsrådsutredningen. Det är något av en prestation, det erkännes, och det väcker en viss berättigad beundran från hanteringssynpunkt. Själv har jag väckt motionen 1055. Den tar upp frågan om ekonomiskt stöd till löntagarorganisationerna att användas till alternativa forskningsuppdrag bl.a. vid universitet och högskolor; forskning i de anställdas och löntagarorganisationernas intresse. Det hade varit intressant om det i utskottsbetänkandet hade funnits någon form av sakdiskussion i denna, som jag tycker, för löntagarna viktiga fråga. Nu finns det inte någon sådan, men jag tänkte ändå använda några minuter till att motivera varför jag anser den fråga som tas upp i motionen som så viktig. Först vill jag säga att det helt riktigt har konstaterats här i dag att samhället i viss utsträckning stöttar upp industrins tekniska forskningsoch utvecklingsarbete. Det finns siffror i utskottsbetänkandet som redovisar i vilken utsträckning det är fallet. Det är också riktigt att samhället accepterar och t.o.m. i viss utsträckning stimulerar industrin att lägga ut forskningsuppdrag på universitet och högskolor. Men där ställs bestämda krav. Det ställs krav på öppen redovisning, att industrin betalar för det man tar ut och att annan angelägen forskning inte trängs undan. Nu kan man diskutera i vilken utsträckning dessa krav verkligen har uppfyllts. Där kan säkerligen ske förbättringar, och nu pågår även en översyn inom UKÄ när det gäller uppdragsforskningen. Kanske kan vi vänta oss att förbättrade förslag läggs fram så småningom. Det finns ett motiv för samhällets stöd till industrins forskning och utveckling, och det är enkelt och klart. Sverige är ett litet land. Vi måste samla våra resurser på många sätt. Det är alltså ett samhällsintresse att se till att industrins internationella konkurrenskraft bibehålls på en hög nivå. Denna målsättning är gemensam för såväl företag som löntagare. På så sätt uppnår vi ju en hög effektivitet, en fin teknisk förnyelse, snabb expansionstakt inom svensk industri, och detta utgör ändå grundvalen för en fortsatt hög löneutbetalningsförmåga, där vi i vårt land ligger i täten bland världens nationer. Nu bör naturligtvis enigheten kring målsättningen att stödja industrins teknologiska förnyelse inte få dölja att företagsledning och löntagare har Nr 136 skilda intressen i andra avseenden. Löntagarna kan inte acceptera en Torsdagen den teknologisk utveckling som leder till ökad stress i arbetet, ökade olycks — 5 december 1974 fallsrisker, större monotoni och mindre möjligheter för den anställde att påverka sin arbetssituation och att över huvud taget överblicka en alltmer — Den statliga komplicerad produktionsorganisation. Det är definitivt inte i de anställdas — forskningsverksamintresse. Nu är det företagsledningen som i mycket stor utsträckning heten indirekt har varit beställare och utformare av den nya tekniken. Det är helt naturligt att man ensidigt sökt tillgodose lönsamhetskraven. När nu samhället och löntagarorganisationerna ökar de sociala kraven på utvecklingen i vårt samhälle måste vissa korrigeringar ske när det gäller påverkan på den tekniska forskningen och utvecklingen. Det är inte bara lönsamhet och höga löner som är av betydelse. Mänskliga och sociala aspekter måste alltså i ökad utsträckning tas med i bilden när det gäller teknikens utformning. Det finns nu en tendens i vårt samhälle att man försöker skapa en vidare påverkan på teknikens utveckling. Man försöker korrigera den snäva lönsamhetsbedömning som tidigare i alltför stor utsträckning varit dominerande. Man har använt sig av olika vägar, bl.a. lagstiftningsvägen. Vi har på senare tid fått en mängd nya lagar som varit betydelsefulla inte minst för de anställda. Exempel på det är miljöoch produktkontrollagen, och en annan betydelsefull lagstiftning är arbetarskyddslagstiftningen. Den andra vägen man gått har varit att samhället i allt större utsträckning ställt medel till förfogande för forskning som är av direkt och omedelbar betydelse för löntagarna. Ett konkret exempel på det är de mycket betydande resurser som nu finns i arbetarskyddsfonden. Där ligger litet av den problematik som bl.a. herr Molin tog upp, nämligen att den målinriktade forskningen har fått breda ut sig på senare tid till förfång för grundforskningen. Det hänger delvis samman med att det finns så många pressande och viktiga samhällsproblem som man med hjälp av forskningen vill försöka lösa att det skett en överkantring av de knappa ekonomiska resurser som vi har i vårt land mot en målinriktad forskning, vilket lett till en dämpning av grundforskningen. På lång sikt kan man naturligtvis inte ha en överkantring i samma takt, utan så småningom får korrigeringsåtgärder som återställer balansen sättas in. På lång sikt är naturligtvis grundforskningen ett viktigt underlag för framstegen på de mer målinriktade forskningsområdena. Det räcker emellertid inte, enligt min uppfattning, att gå fram lagstiftningsvägen och att låta samhället i samarbete med löntagare och arbetsgivare beställa forskning av olika slag. Vi har många exempel på att man inom den fackliga rörelsen mer och mer ställer krav på att aktivt få komma in i forskningen. Oron som uttalades på målarnas kongress över deras arbetsmiljö och de olika kemiska produkter som kommer till användning i arbetet visar klart och tydligt behovet av en forskning som löntagarna och deras organisationer kan beställa direkt oberoende av såväl arbetsgivare som myndigheter. 49 Ett annat exempel kan vara datatekniken som på sikt kommer att få mycket betydande effekter på det svenska samhället. Det är en viktig teknisk faktor i utvecklingen. Den innebär att samhället i många avseenden kan gå framåt och bli ett bättre samhälle. Men den har också bestämda negativa effekter som måste bekämpas. Vi vet att datatekniken inom företagen hittills i stor utsträckning tagit sig uttryck som varit ganska negativa för de anställda. Detta har givit upphov till en stel produktionsorganisation, och det har blivit mindre utrymme för den anställde att variera sin arbetsuppgift. Det har rent allmänt blivit en mycket hård styrning av de arbetsuppgifter som de anställda haft. På detta område behövs en alternativ forskning som tar upp frågan om datatekniken utifrån de krav som de anställda har rätt att ställa på en mänsklig och en riktig arbetsmiljö. Den tekniken kommer inte fram utan vidare. Dels måste någon formulera kraven — det kan löntagarorganisationerna och de anställda mycket väl göra — dels måste den alternativa forskningen på något sätt betalas. Här finns ytterligare en uppgift som kan lösas genom att de anställda och löntagarorganisationerna får en viss summa pengar från samhället. Beloppet kan exempelvis baseras på antalet anställda i de olika löntagarorganisationerna. Därmed kan man helt fritt och obundet av myndigheter och arbetsgivarintressen driva sin egen forskning och så småningom sätta makt bakom orden när man tar upp resonemang med företagsledningen för att påverka den tekniska utvecklingen vid företagen när det gäller produktionens och organisationens utformning. Man kan alltså gå igenom den tekniska utvecklingen på område efter område och peka på behovet av alternativ forskning till stöd för löntagarnas och de anställdas krav. Det är detta jag har velat redovisa i min motion. Jag har i dag inget yrkande, men jag har med mitt anförande velat peka på att detta är en angelägen forskningspolitisk fråga. Mitt anförande vill också vara ett försök till ord på vägen för forskningsrådsutredningen, som enligt utskottet skall titta närmare på bl.a. min motion.
Herr talman! Jag har inte så mycket att invända mot herr Petterssons huvudanförande här, men jag kan inte undgå att reagera mot hans inledande ord. Han gratulerade utskottet till att kunna sopa så många motioner under mattan. Det är ganska uppseendeväckande att en riksdagsman från regeringspartiet har den synen på en riksdagsskrivelse till Kungl. Maj:t. Utskottet föreslår att riksdagen skall underställa Kungl. Maj:t dessa synpunkter, alltså i detta fall både att forskningsrådsutredningen skall få dessa nya uppgifter och att vi önskar ett ökat parlamentariskt inslag i denna utredning. Jag slutade mitt huvudanförande med att jag fäste stor betydelse vid att vi fått en enig skrivning om detta. Därför vill jag uttrycka min för — Nr 136 våning över att herr Pettersson i Lund kan ha den här uppfattningen Torsdagen den om innebörden av utskottets förslag. 5 december 1974
Den statliga Herr talman! Jag använde uttrycket sopa under mattan därför att det — forskningsverksamär så många olikartade motioner som samtliga förts över på forskningsheten rådsutredningen. Man kan tycka att det skulle vara för mycket för forskningsrådsutredningen att ta itu med. Jag stärks litet i mina misstankar om att det kan vara en avledningsmanöver från ett enigt utskotts sida när jag läser i betänkandet att utskottet säger att dessa ökade arbetsuppgifter för forskningsrådsutredningen inte skall behöva ta någon ytterligare nämnvärd tid i anspråk. Jag kan bara lyckönska forskningsrådsutredningen om den kan klara detta. Såvitt jag vet har man tyvärr anledning att frukta att det i stället innebär inledningen till en verklig långsittning för forskningsrådsutredningen. Det skulle jag beklaga, för forskningsrådsutredningen har redan i sina ursprungliga direktiv så många angelägna uppgifter att lösa. Backar vi på dem ytterligare ett tiotal motioner, tar det ganska lång tid innan man kommer till slutet av vägen och kan redovisa sina förslag. Jag kan naturligtvis inte bedöma hur man inom utskottet diskuterat. Men jag fällde mina kanske något oförsiktiga ord, därför att det onekligen gör ett underligt intryck att man vill föra över alla dessa motioner till forskningsrådsutredningen som ändå är inne i sluttampen av sitt tidigare arbete men som nu kommer att bli allvarligt fördröjd.
Herr talman! Detta var i varje fall en förklaring till ett något egendomligt yttrande av herr Pettersson. Vi har dock fått sådana informationer från forskningsrådsutredningen om var man befinner sig i utredningsläget att utskottet menade att här fanns tid och rum att ta hand om detta också i för dem berörda delar. Jag vill än en gång understryka att vi inte med denna vår skrivning menar att det skulle bli någon sådan snabbehandling att utredningen inte skulle ha tid att seriöst hantera detta material. Jag hoppas herr Alemyr har samma uppfattning.
Herr talman! Det är alltid svårt för riksdagens ledamöter att hinna läsa alla utskottsbetänkanden. Om herr Pettersson i Lund hade läst betänkandet 37 från utbildningsutskottet ordentligt, hade han kunnat observera att vi inte vill skicka i väg allt detta till forskningsrådsutredningen. Vi har bara sagt att frågorna bör bli föremål för en samlad bedömning i forskningsrådsutredningen eller i annan ordning. Det betyder att om Kungl. Maj:t anser att vissa av dessa frågor lämpligen bör utredas på annat sätt, kan det ske. Men vi har betonat att det då skall ske under 51 Jag tror för min del att forskningsrådsutredningens arbete skulle vinna på att man ryckte loss en och annan av dessa frågor och överlämnade den till någon annan utredning. Jag vill erinra om att det tillsatts t.ex. en forskarutbildningsutredning som möjligen skulle kunna arbeta med en del av materialet. Orden ”eller i annan ordning” är, herr Pettersson, ett viktigt inslag i utskottets betänkande. Herr talman! Utskottets betänkande är i stort sett enhälligt, såsom har sagts flera gånger i dag. Endast två reservationer är fogade till det. Båda från vpk, och herr Svensson i Malmö har i ett långt och i och för sig mycket intressant anförande motiverat vpk:s synpunkter. I inlägget användes uttryck som ”korruption” och ”åtgärder i strid mot statstjänstemannalagens anda”. Herr Svensson kom också in på tjänstetillsättningsärenden och gjorde en del andra påståenden som är av sådan natur att de knappast bör debatteras i riksdagen. Jag går därför inte in på dem, herr talman. Jag förutsätter att om herr Svensson upptäcker brott mot gällande lagstiftning, ser han till att detta kommer i blickfånget hos de myndigheter som har till uppgift att granska dessa ting. Det är ingen mening att i kammarens talarstol diskutera icke verifierbara övertramp på ett eller annat håll. Herr Svensson har också tagit upp försvarsforskningens omfattning, och jag skulle gärna personligen vilja svara herr Svensson i det avseendet, eftersom utskottet inte gått in på saken. Försvarsforskningen sorterar inte under utbildningsutskottet. Jag tycker för min egen del att försvarsforskningen tar en för stor andel av landets samlade forskningsresurser. Men vi vinner i detta sammanhang inte på att överdriva siffrorna. Det rör sig inte om 40 procent av de totala forskningsanslagen. Om vi räknar samman alla de insatser staten och näringslivet gör, som alltså folkhushållet gör, för forskningsändamål, finner vi att det är en avsevärt lägre andel. Den är mycket svår att räkna fram, men det är en betydligt lägre siffra än den herr Svensson i Malmö lämnade kammaren. Det är alldeles självklart att riksdagen har behov av bättre information och större kunskap om vad som pågår på de skilda forskningsområdena och även bättre kunskap om de forskningsresultat som kommer fram. Det gäller självklart också samhället i stort. När utskottet nu föreslår att forskningsrådsutredningen och riksdagens informationsutredning skall få se över detta så är det ett tecken på att vi anser att det är en så svår problematik att man i särskild ordning bör överväga hur man skall gå till väga. Riksdagsrevisorerna har gjort ett intressant kartläggningsarbete, det vill jag gärna säga till närvarande riksdagsrevisorer. Utskottet har haft stor nytta av den promemoria som presenterats, och det är min övertygelse att denna promemoria också för samhället i övrigt är av stor betydelse. Det är inte möjligt för riksdagen att nu omedelbart ta ställning på grundval av de förslagen utan det är klokt att i ytterligare utred Nr 136 ningsarbete skaffa bättre underlag för ett slutligt ställningstagande i riks Torsdagen den dagen: 5 december 1974 Rent allmänt — det har jag, herr talman, sagt många gånger i kammarens I talarstol som talesman för utskottet — finns det naturligtvis också behov = Den statliga av ökade anslag till forskningen i vårt land. Vi skulle gärna se att det — forskningsverksamfanns resurser att ge forskningsråden mera pengar och att vi också hade = heten resurser att öka insatserna inom universiteten, både på tjänstesidan och i andra sammanhang. Men när det gäller denna sektor av samhällslivet har vi att göra de prioriteringar och avvägningar som man över huvud taget måste göra i samhället. Jag skulle gärna se att vi hade mer pengar, men i den situation som vi befinner oss i gäller det att använda pengarna så bra som möjligt. Det pågår ute vid universiteten, i forskningsråden och i sittande utredningar, herr talman, ett intensivt arbete för att finna vägar att inom ramen för nuvarande resurser kunna nå större effektivitet i arbetet. Jag vill gärna uttala min tillfredsställelse med allt det skickliga arbete som utförs på olika håll i forskningsoch utvecklingsarbete. Jag vill inte delta i någon generell kritik mot den stora skaran av forskare, som herr Svensson i Malmö har gjort. Enstaka övertramp och misstag kan ske och de bör angripas i särskild ordning. Jag vill också gärna understryka vikten av en ökad internationell samverkan. Vi löser inte våra problem lokalt i vårt land. Det måste vi göra i samverkan med forskarna runt om i världen. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bemöta herr Alemyr på tre punkter. Först vill jag rekommendera herr Alemyr att läsa Jan Annerstedts utredning Makten över forskningen, som är den enda detaljklassifikationen av alla enskilda forskningsprojekt i Sverige och som kommer fram till betydligt högre siffror än de jag har använt när det gäller militärforskningsanknutna projekt. Så den saken tror jag att jag vågar stå för. Jag tror inte heller att jag behöver ta åt mig någon kritik när herr Alemyr här säger att vi inte skall ingå på enskilda ärenden. Nej, det skall vi inte göra. Men när det ena rättsärendet efter det andra samlas och samlas på justitiekanslerns och riksdagens ombudsmans bord och när det i handlingar rörande de ärendena ges klara upplysningar som pekar i en bestämd riktning, så har riksdagen som politiskt ansvarig för rättsförhållandena och för forskningsförhållandena inte bara rätt att ta upp de problemen som en allmän maktpolitisk teridens i forskningspolitiken utan riksdagen har också skyldighet att göra det. Något som riksdagen alltför litet har utnyttjat enligt min mening. Låt mig ge ett exempel genom att citera ett yttrande som UKÄ har avgivit till JK i ärende nr 369/71. Det illustrerar de maktproblem och 53 de rättsproblem som jag tidigare har berört: ”ASTRA finansierar helt eller delvis ett flertal forskningsprojekt vid universitetsinstitutioner i Sverige. Dessa projekt har alltid en direkt anknytning till ASTRAS forskningsintressen och samarbetet präglas av täta kontakter och intensiva diskussioner mellan företagets egna specialister och universitetsforskare. Initiativet till samarbetet kan komma antingen från företaget eller den aktuella institutionen.” Detta visar alltså hur en koncern kan lägga under sig hela forskningsgrenar, och detta måste vara ett allvarligt forskningspolitiskt problem. Det rör ju forskningens ämnesinriktning och valet av forskningsuppgifter. Men det är samtidigt ett mycket viktigt principiellt rättsproblem. Vi kan ju inte ha den ordningen här i landet att grupper av forskare med bestämd intresseanknytning sitter och deltar i sakkunnigbedömningar av sig själva eller andra forskare, därför att då får vi hela tiden risken för en kollision med jävsbestämmelserna.

Det framgår också mycket tydligt av den redovisning som lämnas i det föreliggande betänkandet av verksamheten vid sekretariatet för framtidsstudier och samarbetskommittén för långsiktsmotiverad forskning att de konkreta exemplen på sådana problemområden kan vara mångfaldiga. Jag skall inte ta upp tid med det.

Det finns inom FN-systemet ett institut för forskning och utbildning, där jag har den stora glädjen att tillhöra styrelsen.

Till detta arbete, som man just står i begrepp att starta, skall knytas, Nr 136 hoppas vi, vad som kan komma att bli resultatet av ett svenskt initiativ Torsdagen den vid den i augusti detta år i FN:s regi hållna världsbefolkningskoferensen. 5 december 1974 Vi har där väckt förslag, som just nu slutbehandlas i generalförsamlingen, om ett centralt forskningsorgan inom FN med uppgift att studera och = Den statliga kontinuerligt följa de ständiga beroendeförhållandena mellan utveck = forskningsverksamlingstendenser på sådana områden som befolkningstillväxten, utveckheten lingsprocessen, resurstillgångarna och resurshushållningen samt miljöproblemen. Avsikten med detta är att genom tvärvetenskaplig forskning på internationell nivå klarlägga de ömsesidiga beroendeförhållandena. Man skall kunna bedriva kontinuerliga studier av det politiska agerandets konsekvenser och effekter — både de direkta effekterna samt de sidoeffekter och långtidseffekter som kan uppkomma. Genom att vi har tagit det här initiativet från svensk sida i FN tror vi att vi har möjlighet att på internationell nivå få till stånd ett centralt forskningsarbete, som kan hjälpa oss att se klarare när vi skall planera för vårt eget handlande. Därför, herr talman, har jag med dessa få ord velat redovisa för riksdagen de här svenska insatserna — i förhoppningen att sambandet med det internationella skeendet på området också kommer att få sin berättigade plats i det fortsatta arbetet i forskningsrådsutredningen och i andra sammanhang.
Herr talman! Får jag till fru Thorssons värdefulla inlägg bara foga att det även i Europa byggs upp ett omfattande samordningsarbete mellan forskare och politiker. Europarådet svarar för en sådan verksamhet. Inom ramen för denna organiseras då och då särskilda sammankomster mellan europeiska parlamentariker och ledande forskare och forskningsadministratörer. Avsikten är att detta arbete ytterligare skall byggas ut i syfte att utnyttja de europeiska resurserna bättre än hittills och även att lära mera av varandra. Men, herr talman, jag är ledsen att jag i slutet av debatten också måste återkomma ett ögonblick till herr Jörn Svensson för att rätta till en sifferuppgift som herr Svensson anförde i sitt inlägg. När herr Svensson talade om att det han kallade militärforskningsanslagen utgjorde 40 procent av de totala forskningskostnaderna räknade han inte med universitetsforskningen och den forskning som förekommer inom industrin. Vidhåller han sin första sifferuppgift vad avser anslagen till försvarsforskningen och lägger till de andra utomordentligt stora forskningsanslagen, kommer man ner i en andel, som i varje fall inte ligger över 20 procent. Det var mot den bakgrunden jag menade, herr talman, att man inte kan lösa dessa problem om man rör sig med osakliga sifferuppgifter.
Herr talman! Jag har inte nämnt beloppet 591 miljoner. Jag har över huvud taget inte nämnt några absoluta tal, vilket framgår av mitt manuskript. Men jag vill återigen hänvisa till Jan Annerstedts utredning. Det är nämligen den enda utredning som inte använder de felaktiga klassifikationerna i den officiella statistiken, t.ex. i statistiska centralbyråns statistik. Han slår i stället sönder hela forskningsverksamheten i enskilda projekt och omgrupperar dem enligt allmän europeisk nomenklatur. Då får man det resultat som jag nämnde.

Herr talman! I den motion som föranlett det nu aktuella utskottsbetänkandet och i den reservation som är fogad till betänkandet av centerns ledamöter i utskottet berörs ett par krav som centern drivit hårt och konsekvent i en rad olika sammanhang. Ett vidgat folkligt inflytande över den samhälleliga beslutsprocessen är det ena, en decentralisering av besluten är det andra. De båda kraven är nära förbundna, och de betingar varandra. Båda är led i vår vakthållning kring demokratin och i vår strävan att förstärka demokratin i ett samhälle som tenderar att bli alltmer centraliserat, teknokratiserat och byråkratiserat och allt svårare att överblicka för den enskilda människan. Ett vidgat folkligt inflytande i beslutsprocessen är självfallet i sig ett värde — det ger fler människor insyn i och kunskap om samhällsfrågorna. En decentralisering av besluten till lägre nivåer är också i sig ett värde —- den för beslutsfattarna närmare de konkreta problem de har att lösa, och den ökar förutsättningarna för att besluten grundas på relevanta kunskaper och insikter. Men det är först när beslutsdecentralisering och ett vidgat folkligt inflytande kombineras som vi får en mera reell förstärkning av det demokratiska styrelsesättet. Det är inte bara den form i vilken besluten fattas som är viktigt; beslutens innehåll och räckvidd är också av största vikt. De tankelinjer som jag här skisserat har varit grundläggande för centerns ställningstagande i en lång rad av frågor som spänner över vida sektorer av den samhälleliga verksamheten, och de går igen i förslag som vi envist återkommer med här i riksdagen år efter år. Det skall också med tillfredsställelse noteras, att de krav vi drivit har undan för undan väckt allt större resonans inte bara bland breda grupper ute i landet utan också bland andra partier här i riksdagen, även om den senare processen gått och fortfarande går trögt och i många fall inte varit något annat än en läpparnas tveksamma bekännelse. Ett slående exempel på trögheten och ovilligheten att acceptera en klar decentralistisk handlingslinje, särskilt från socialdemokraternas sida, är ju länsdemokratifrågans behandling här i riksdagen. Jag skall inte dra denna viktiga frågas hela och långa historia igen här och nu. Jag vill bara framhålla att om riksdagsmajoriteten, och särskilt då dess socialdemokratiska del, med iver och intresse velat vara med och förverkliga de riktlinjer som centern drog upp i frågan i en motion redan till 1963 års riksdag, så hade länsdemokratireformen för länge sedan varit förverkligad. Men under den här tioårsperioden har socialdemokraterna i hög grad ägnat sig åt att rulla stenar i vägen. Det har inte ens hjälpt att vi 1972 med stöd av övriga oppositionspartier lyckades få majoritet här i riksdagen för att länsberedningens arbete skulle inriktas på att förverkliga länsdemokratitanken. Resultatet av denna ovilja till helhjärtad satsning på länsdemokratin kan vi nu se i det betänkande som länsberedningen nyligen avlämnat. En del av de förslag som länsberedningen lägger fram är bra. De är i linje med vad centern föreslagit. Vi säger också detta i reservationen vid utskottsbetänkandet. Men det innebär inte att vi uppfattat länsberedningens förslag som ett förverkligande av en länsdemokrati enligt de riktlinjer vi angett. Beredningens förslag kan endast, som vi säger i reservationen, betraktas — i de delar som här är relevanta — som begränsade etappmål på vägen mot en mera utbyggd länsdemokrati. Huvudansvaret för samordningsoch planeringsuppgifterna på den regionala nivån skall ju även i fortsättningen ligga hos de statliga länsstyrelserna. Dessutom -— och det är mycket väsentligt — har länsberedningen inte gjort någon övergripande och systematisk genomgång av den stora decentraliseringsfråga som vår nu aktuella motion i hög grad handlar om, nämligen hur man område för område i frågor som i dag handläggs av den centrala förvaltningen skall kunna flytta ner beslutandefunktionerna på lokal och regional nivå. Utredningsarbetet måste således fortsätta, och det är det vi föreslår i motionen och i reservationen. En parlamentariskt sammansatt utredning bör ta itu med det fortsatta arbetet. Jag ber, herr talman, att med detta få yrka bifall till reservationen av herr Boo m.fl.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan berörde i sitt inlägg rättssäkerhetsaspekten, och det framgick ganska klart att här föreligger något slags principiell olikhet i synsättet mellan centern och socialdemokraterna vad gäller förenligheten av en långtgående decentralisering och vakthållningen kring rättssäkerheten. På vår sida har vi den uppfattningen att det inte föreligger något motsatsförhållande. Tvärtom finns det ett nära samband mellan decentraliseringsfrågan och önskemålet om ytterligare rättstrygghet för de enskilda medborgarna. Ju närmare den enskilde beslutsfattandet sker, desto lättare är det enligt vår mening för den enskilde att följa ärendenas gång och att bevaka sin rätt. Sedan kom herr Johansson i Trollhättan in på länsberedningens betänkande. Han ansåg att vår reservation var oberättigad med hänsyn till den enighet som funnits i länsberedningen.

Jag ber att få citera själva slutklämmen i det särskilda yttrandet i länsberedningens betänkande. Det heter där: ”En fullt utbyggd länsdemokrati förblir ett angeläget politiskt mål.

Nu menar även länsberedningen att det finns en del frågor som bör utredas vidare — detta anknöt herr Johansson i Trollhättan till, och det är riktigt. Men herr Johansson var mycket försiktig när det gällde att så att säga följa upp detta krav i sitt anförande. Jag vill gärna understryka att det är angeläget att en mera preciserad och långtgående decentraliseringsutredning kommer till stånd så snart som möjligt, att den får arbeta över breda samhällssektorer och att den får en parlamentarisk sammansättning.

Herr talman! Om herr Johansson i Trollhättan verkligen önskar att en utredning skall komma till stånd och att den skall komma så snart som möjligt, kan han ju markera detta nu genom att biträda centerns reservation. Vad så gäller länsberedningens arbete så vet naturligtvis herr Johansson i Trollhättan, liksom alla andra i det här huset som har utredningserfarenhet, att avgörande för en utrednings arbete är direktivens inriktning och den inriktning som majoriteten i en utredning har. Det är inte så konstigt att vår representant och andra som företräder länsdemokratialternativet har gått med på huvudparten av de förslag som framläggs i länsberedningen — dessa förslag går i rätt riktning. Men vad som är avgörande på litet längre sikt är ju att länsberedningen inte föreslår det förverkligande av länsdemokratitanken över hela fältet som vi länge har förordat här i riksdagen. Det arbetet måste alltså fortsätta. Det är inte heller riktigt att säga att länsberedningen är enig ens om de förslag som läggs fram. I beredningen finns en reservation som gäller länsstyrelsernas sammansättning. Den reservationen är från olika utgångspunkter rätt viktig.

Herr talman! Bara en kort replik! ”Detaljen”, som herr Johansson i Trollhättan kallade länsstyrelsernas sammansättning, är så som jag ser det ingen oviktig detalj. Vi har ju sett hur den socialdemokratiska regeringen i enlighet med det system som nu finns har utnyttjat sina möjligheter att förskaffa sig majoritet i länsstyrelserna även i de län där socialdemokraterna är i klar minoritet bland väljarna. Vad gäller utredningsarbetet så vet herr Johansson lika väl som jag att det pågått över en mycket lång tidsperiod. Vi hade haft möjligheter att redan 1968, när länsdemokratiutredningen lade fram sitt betänkande, fortsätta på den väg som denna utredning förordade och ta fram det ytterligare underlag som behövdes för att förverkliga länsdemokratitanken. Men det ville socialdemokraterna inte gå med på.

Herr talman! Det finns en mängd skäl varför avtalen med EEC bör förändras. Jag skall här nämna elva skäl. 1. I avtalet sägs uttryckligen att Sveriges EEC-samarbete skall vidgas. Detta kommer att föra Sverige allt närmare ett fullt medlemskap. Rådande avtal har av handelsministern beskrivits bara som en bas, som uttrycket lyder, för vidare utveckling. En sådan närmare anknytning till ett bestämt maktblock urholkar alltid obönhörligen förr eller senare neutraliteten. Det är därför inte i folkflertalets intresse. 2. Sverige har i avtalet förbundit sig att bl.a. undvika sådana betalningsrestriktioner som utgör hinder för de av handeln framkallade betalningarna mellan Sverige och gemenskapen. Detta ingriper klart i möjligheterna att föra en självständig ekonomisk politik i kritiska lägen. Det minskar möjligheterna att skydda sig från inflatoriska verkningar utifrån. Det minskar också givetvis greppet över kapitalrörelserna. 3. Avtalet ingriper i Sveriges handel med tredje land. Tullpreferenser åtnjuts nämligen bara för sådana exportvaror som till mer än en viss värdeprocent har sitt ursprung i EEC. Detta kan på sikt fördyra svensk export, binda handelsutbytet till EEC och försvåra det med högt avancerade industriländer som Japan. 4. Sverige medverkar genom avtalet till en minskad ekonomisk integration i världen. Det är nämligen inte alls så som utskottet en gång tidigare påstått, att EEC är ett steg mot en mer integrerad världsekonomi. Som Gunnar Myrdal påtalat redan i sitt grundläggande arbete Världsekonomi är gemenskaper av EEC-typ ett säkert sätt att öka regionaliseringen i världens ekonomi. Effekten blir att olika världsregioners länder tenderar att öka sitt beroende av varandra och minska sin relativa kontakt med andra länder. 5. Genom sitt EEC-avtal binder sig Sverige vid en grupp av ekonomier, vilka på lång sikt kommer att växa långsammare än världen i allmänhet och planekonomierna i synnerhet. Den tillfälliga exportkonjunkturen döljer detta faktum, som kommer att bli alltmer belastande. 6. Genom avtalet knyts Sverige allt närmare en grupp av ekonomier, som visar allt starkare tecken på djupgående kris och obalans. Depressionsfenomenen är redan nu allvarliga både i Västtyskland, Italien och Frankrike. 7. EEC-staternas miljölagstiftning är efterbliven. Med närmare an knytning blir Sverige i praktiken tvingat att acceptera miljöpolitiska regler för varutillverkning vilka är slappare och mer profitanpassade än vad som annars vore nödvändigt. 8. EEC-länderna representerar en internationell maktgrupp, vilken alltid uppträtt i utnyttjande ställning gentemot den s.k. tredje världen. I oljefrågan tar sig detta tydliga uttryck. EEC-staterna vill pressa oljeländerna. Följden blir att dessa blir mer och mer benägna att använda oljevapnet mot EEC-länderna. Att identifiera sig med EEC blir därför en belastning politiskt sett för framtida svensk energipolitik. 9. EEC-länderna är starkt engagerade i nedslåendet av befrielserörelser och demokratiska strävanden i andra delar av världen. Västtyskland är en av de främsta kapitalexportörerna till Sydafrika. Frankrike röstar regelbundet med Sydafrika och Rhodesia i FN-sammanhang. Frankrike håller egna arméer i en rad afrikanska stater — Tchad, Kamerun, Senegal - för att marionettregeringarna där skall överleva. EEC är en internationellt djupt komprometterad grupp länder. Det skadar det svenska folkets intressen att sammankopplas med dem. 10. Den svenska attityden i avrustningsfrågan strider helt mot de ledande EEC-staternas politik. Både Frankrike och Västtyskland vill framträda som egna atommakter. Med ökad bundenhet till EEC är det sannolikt att Sverige gradvis måste ge efter för sådana strävanden. 11. Politiska krafter inom EEC motarbetar aktivt den portugisiska demokratiseringen. Den västeuropeiska socialdemokratin arbetar aktivt för att spränga den portugisiska folkfronten — något som obestridligen skulle jämna vägen för fascismens återkomst. Också personer i det svenska socialdemokratiska partiets ledning har propagerat för ett avbrytande av samarbetet mellan socialistpartiet och kommunistpartiet i Portugal — det samarbete som är den enda garanten för en stark demokratisk front mot reaktionen. Svenska företag bedriver i dag ekonomiskt sabotage mot Portugal för att söka skapa arbetslöshet och kaos. Det är sådana intressen som Sverige indirekt stöder med sitt EEC-samarbete. Monopolisering av näringslivet, regionalisering av den internationella handeln, krisdrabbade ekonomier, engagemang på de rikas och etablerades sida, intriger till förmån för den fascistiska reaktionen — allt sådant strider mot folkflertalets intressen i Sverige. Sverige bör därför icke utveckla sådana relationer, vilka innebär ett stöd för dessa tendenser. Herr talman! Jag skall i ett senare anförande återkomma med vårt yrkande.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö inledde debatten med att nämna elva skäl för oss att säga upp frihandelsavtalet med EG. Det hade varit bättre för herr Svensson om han skrivit in dessa punkter i vpk:s motion, så att vi hade kunnat få en realbehandling av dem i utskottet. Herr Svensson är välkommen till 1975 års riksdag att precisera de elva punkterna, så skall vi granska dem närmare. Herr Svensson slungar ut en massa nya anklagelser, som är invävda i många fraser. De utgör ett tillägg till den motion som utskottet har haft att behandla, nämligen motionen 1275 av herr Hermansson och hans närmaste i vpk-ledningen. I likhet med herr Svenssons inlägg är motionen fylld med en rad överdrivna och missvisande påståenden. Motionärerna vill att Sverige skall säga upp avtalet mellan vårt land och den europeiska gemenskapen och att förhandlingar inleds om att avtalet enbart skall omfatta handelsfrågor. Om inte detta lyckas, vill motionärerna att initiativ tas för att vårt land icke skall vidga sitt samarbete med EG. Texten i motionen vore värd en närmare analys och kommentar för att visa att vpk-motionärerna sitter kvar i en gammal stereotyp föreställningsvärld. Men det är ju i så fall inte det enda område som man kan visa på.

Opinionen mot ett medlemskap har emellertid vuxit sig allt starkare. Det svenska folkflertalet värnar om den nationella självbestämmanderätten och den alliansfria utrikespolitiken.” Motionärerna vill också ge intryck av att det skulle finnas vissa dolska uppsåt från den svenska regeringens sida att ge sig in på ett intimt samarbete av mycket äventyrligt slag. I denna märkliga kommunistmotion talas det om att det sker ”stegvis”, och man säger att regeringen använder sig av ”smygande metoder”. Motionens påståenden ligger på gränsen till politisk och propagandistisk oförskämdhet. De utgör en oförskämdhet också mot Sveriges riksdag, som har full insyn i dessa frågor och som skall fatta de nya beslut som kan bli följden av diskussioner och överläggningar. Ärade kammarledamöter! Det torde vara helt överflödigt att för politiskt upplysta människor gå igenom hela förhistorien beträffande Sveriges frihandelsavtal med EG. En ny genomläsning av förre statsministern Tage Erlanders tal på Metallindustriarbetareförbundets kongress i augusti 1961 visar en obrottslig neutralitetsvilja, som burit upp och alltjämt är vägledande för regeringens handlande även i dessa frågor. Denna uppfattning omfattas av allt fler i vårt land som en självklarhet. Den förre statsministerns deklaration gjordes när Jarl Hjalmarsons högerparti ropade ut sitt ”Ja till Europa” och Hilding Hagbergs kommunistparti sade nej — i varje fall till Västeuropa. Men tiderna har ändrats efter det otal överläggningar som fördes om Sveriges anslutningsform — associering eller frihandelsavtal — som resulterat i den lösning som sedermera uppnåddes. EG-frågan är inte längre någon stridsfråga, och i takt med den fortgående avspänningspolitiken har misstron skingrats alltmer. De initiativ som tagits för ett närmande mellan EG och det östeuropeiska Comecon gör ju att åtskilligt av vad som sägs i vpk-motionen upplevs som ett skri från det förflutna. Utrikesutskottet fick för övrigt vid sitt senaste besök i Bryssel i september besked om intresset för att uppnå närmare handelspolitiska kontakter mellan Östoch Västeuropa. Dessa strävanden har vi betraktat som ett framsteg och hälsat med tillfredsställelse. Den svenska viljan till ett friare handelsutbyte har utskottet understrukit genom att citera vad som anfördes av utrikesutskottet när propositionen om frihandelsavtalet antogs av riksdagen 1972. Jag skall endast citera en mening, där det sägs: ”I ett längre perspektiv får det ses som en bas för Sveriges ekonomiska samarbete med Västeuropa” — och här citerar jag längre än vad kommunisterna gör — ”och som ett led i strävandena att uppnå en mera omfattande frigörelse av världshandeln.” Den sista biten av det citatet finns inte med vare sig i motionen eller i Jörn Svenssons anförande. Jag vill särskilt fästa uppmärksamheten vid att utskottet talar om en mera omfattande frigörelse av världshandeln, och det är väl någonting positivt. De som en gång sade nej även till frihandelsavtalet med EG gav sig hän till en handelspolitisk provinsialism utan kontakt med verkligheten. Motionärerna vill att avtalet med EG enbart skall handla om handelsfrågor. I utskottets betänkande ges en redovisning av de frågor som varit föremål för den s.k. blandade kommitténs arbete. Detta arbete ligger i linje med att nå ett friktionsfriare handelsutbyte, och några ändringar av innebörden i riksdagens beslut om EG-samarbetet kan inte aktualiseras utan att riksdagen på nytt får ta ställning till dessa frågor. Detta blev klart utsagt i riksdagsbeslutet 1972. Med detta är också vpk-motionens andrahandsyrkande besvarat. Herr talman! Jag är säker om att jag tolkar utskottets ledamöter rätt när jag säger att vi finner det mycket tillfredsställande att vi kan lämna ett enigt utskottsbetänkande i denna fråga, som tidigare var så omstridd i den politiska debatten. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Palm är litet aggressiv. Han säger sig vilja ha en saklig diskussion, men själv ägnar han huvudparten av sitt anförande åt att tala om hur irrelevant, dum och osaklig den kommunistiska motionen är. Det hade varit bättre om han hade gått in på en prövning av de invändningar vi har och som jag tog upp i mitt inledningsanförande. Vad som ytterligare förvånar är ju att herr Palm tycker att det jag tog upp i mitt första anförande är för honom helt och hållet nya saker. Det var intressant. Är det på sådan grundval som herr Palm har varit med och fattat beslut om EEC-samarbetet? Känner herr Palm inte till depressionstendenserna ute i världen? Har herr Palm inte observerat energiproblematiken som EEC-staterna har råkat ut för? Har herr Palm inte observerat det redan i början av 1960-talet utgivna vetenskapliga verket av Gunnar Myrdal, där effekterna av en regionalisering av handeln påtalas? Det blir inte på det sätt som utskottet helt automatiskt och utan underbyggnad förutsätter att det skall bli, nämligen att utvecklingen går mot en allmän liberalisering. Myrdal har ju den bestämda uppfattningen att denna typ av konstruktioner leder till raka motsatsen. Det är ett argument som är väl bekant. Gunnar Myrdal tillhör ju inte för inte herr Palms eget parti. De synpunkter jag fört fram här kan ju inte vara obekanta för herr Palm. Det är inte obekant för herr Palm vad för slags atomvapenpolitik EEC-staterna för. Det kan inte vara obekant för herr Palm vilken politik Frankrike för när det gäller att rösta för Sydafrika eller Rhodesia; hur de håller privata arméer i Tchad, Kamerun, Senegal och flera andra länder och vad de bedriver för softs utrikesoch kolonialpolitik. Det är väl bekant. Det är väl ändå ett elementärt maktpolitiskt faktum att om man inte bara i handelspolitiskt avseende utan även med utgångspunkt i EEC avtalet som en bas för vidare samarbete — det skall ju vara en bas för vidare samarbete — förutsätter att Sverige skall knytas närmare till länder som representerar denna politik, måste väl ändå den logiska följden bli att tvånget att ta hänsyn till de ländernas intressen också ökas. Det måste bli inte bara en ekonomisk utan också en politisk bundenhet. Att det nuvarande avtalet bara skall vara en bas, vad betyder det? Det har vi aldrig fått någon klarhet i. Det skall vara en bas för vidare utveckling, men var skall den vidare utvecklingen sluta? Vid vilken grad av beroende? Hur många gånger skall vi nödgas ge efter för de intressen som våra samarbetspartners då representerar? Hur långt skall vi driva det beroendet och hur långt skall de eftergifterna gå? Att beroendet skapar eftergifter det tror jag inte ens den mest inbitne formalist här i kammaren skulle våga stå upp i talarstolen och förneka — och i stället påstå att vi kan föra precis samma politik i både inre och yttre bemärkelse oavsett hur det yttre beroendet förändras. De frågor som jag här tagit upp är ytterst väl bekanta, herr Palm, och det förvånar mig att herr Palm var så oförberedd på dem. Det antyder vad vi hela tiden har sagt, nämligen att det finns ett drag av lättsinne i den svenska EEC-politiken. Man går inte tillräckligt på djupet i den politiska diskussionen och frågar sig: Vad blir i förlängningen av hela denna utveckling följden för vår egen handlingsfrihet och för den nationella självbestämmanderätten? Det är det vi har velat betona. Sedan talar herr Palm om skri från det förflutna. Det var ett av hans förment sakliga sätt att karakterisera mitt inlägg här. Ett skri från det förflutna! Det är förvisso sant, herr Palm, att det förflutna ibland skriar. EEC-ländernas ogärningar mot de fattiga länderna i det förflutna skriar sannerligen. Jag tycker inte det är alldeles irrelevant, inte så irrelevant som herr Palm uppenbarligen vill göra det till. Men det finns också skrin från det närvarande. Det finns skrina från de arbetslösa i EEC-länderna, offren för den depressionsvåg som Sverige kommer att drabbas av indirekt, om vi utvecklar det här samarbetet och som vi får svårare att värja oss mot ju mer vi avhänder oss höjligheterna att kontrollera kapitalrörelser och liknande. Det finns skrin från andra delar av Europa, från Portugal, där regimer och politiska krafter hos EEC-länder är engagerade i intriger för att spräcka den portugisiska folkfronten, vilket står i överensstämmelse med intressena hos de ledande och etablerade kretsarna i EEC-staterna. Det är ett skri från det närvarande, herr Palm. Det är inte ett skri från det förflutna. Det finns en rad frågor som är brännande aktuella just nu. Det är EEC-staternas förhållanden till oljestaterna, den konflikt som råder dem emellan, den risk som det innebär för ett litet land att ansluta sig till eller göra sig beroende av EEC-staternas ståndpunkter visavi oljeländerna. Det finns de svåra ekonomiska problemen som nu skakar EEC-gemenskapens länder och som vi sannerligen inte har anledning annat än försöka hindra att de tränger över den svenska tröskeln. Det finns förhållandena i Portugal, det finns de utrikespolitiska ställningstagandena som EEC-staterna blir alltmer markerade i. Det märks inte minst på flera EEC-staters motstånd mot att förhandlingar skall komma till stånd på lika basis i Mellanösternfrågan. Det är nog så riskabelt med de skrina från det närvarande, herr Palm. Det har upplysts mig från presidiet att jag för formens skull bör uppläsa i korrekt form det yrkande som kommer att ställas mot utskottets hemställan. Det lyder: 2. att avtalet mellan Sverige å ena sidan och Europeiska koloch stålgemenskapens medlemsstater och Europeiska koloch stålgemenskapen å andra sidan uppsägs enligt detta avtals artikel 31; 3. samt att förhandlingar inleds med EG syftande till ett handelsavtal som enbart behandlar handelsfrågor och som icke kan utvecklas till andra områden. Jag yrkar alltså bifall till detta yrkande.
Herr talman! Eftersom herr Jörn Svensson ville ge sken av att jag var oförberedd när det gällde de elva punkter han sammanställt vill jag göra klart att vi i utskottet svarat på den kommunistmotion som överlämnats till utskottet för behandling. Vi brukar hålla oss till ämnet när vi diskuterar politiska frågor, och jag tror inte att den politiska debatten förs framåt så särskilt många steg om vi hetsar upp oss eller grips av något slags politisk paranoia när vi diskuterar frågor av detta slag. Om herr Jörn Svensson hade velat ha de nämnda elva punkterna särskilt analyserade i utskottet hade det varit lämpligt att fästa dem på papper i form av en motion. Det är inte långt till januari månad, då det är dags att lämna nya motioner. Herr Jörn Svensson är välkommen att skriva ned sina punkter på papper, så är jag övertygad om att de blir omsorgsfullt behandlade och besvarade vid nästa års riksdag.
Herr talman! Det är inte min avsikt att föregripa den sakdiskussion av herr Svenssons i Malmö elva punkter som han hoppats på och som kanske kommer i utrikesutskottet eller i denna kammare i framtiden. Jag vill bara i saklighetens intresse belysa en av de elva punkter som åberopades. Herr Svensson i Malmö efterlyste uppgifter om vad för slags atomvapenpolitik de två större medlemsstaterna i EG — nämligen Frankrike och Västtyskland — för. Det är väl känt i denna kammare att Frankrike för en politik på det här området som vi beklagar. Vi har ständigt beklagat Frankrikes frånvaro vid nedrustningskonferensen i Genéve, alltsedan 1962. Vi beklagar att Frankrike inte anser sig vilja överväga anslutning till icke-spridningsavtalet beträffande kärnvapen. Men i saklighetens intresse bör ändå herr Jörn Svensson få en upplysning om att det andra land han nämnde, Förbundsrepubliken Tyskland, officiellt i FN denna höst har tillkännagivit att man nu har slutfört ratificeringsförhandlingarna i fråga om icke-spridningsavtalet beträffande kärnvapen och därmed förklarat sig beredd att ansluta sig till detta avtal. Det är det slags atomvapenpolitik som detta land för, och det bör, som sagt, i saklighetens intresse tillkännages i denna kammare.
Herr talman! Först vill jag säga till fru Thorsson: att den mäktiga EG-staten ändå för den atomvapenpolitik som vi är överens om att den för bekräftar — hur vi än resonerar i övrigt — vikten av att iaktta försiktighet när man ekonomiskt och politiskt i fortsättningen ökar sitt beroende av en grupp stater där just denna framtida atommakt, Frankrike, spelar en stor roll. När det gäller Västtyskland har det varit väl känt att olika maktblock inom det västtyska politiska livet har haft olika syn på dessa frågor. Jag kan säga så mycket — och det må väl ändå fru Thorsson hålla med mig om -— att regeringen Helmut Schmidt enligt de senaste valresultaten inte sitter så säkert i sadeln, att inte Franz Josef Strauss skymtar i bakgrunden som en tänkbar efterträdare. Och herr Franz Josef Strauss” atompolitik har man aldrig kunnat lita på och kommer inte heller att kunna göra det. Risken är nog så påtaglig även där, även om inte riktigt samma förhållande råder som i Frankrike. Herr Palms uppräkning fortsätter. Vi är nu inte bara osakliga och okunniga, vi är dessutom paranoida. Jag får tacka för denna utmärkelse. Herr Palm vet mycket väl att man för det första inte i en motion kan skriva in allt som man säger i en debatt. Det skulle vara fullständigt orimligt och förekommer inte någon annanstans. Detta är frågor som har diskuterats i andra EG-debatter, och herr Palm borde rimligtvis ha kunnat anta att de skulle komma upp även i detta sammanhang. För det andra är det faktiskt inte vpk:s fel att det i det utskott som herr Palm tillhör inte finns någon vpk-ledamot, som kan utveckla våra synpunkter där. Det är ett resultat av er överenskommelse med de borgerliga om fördelningen av utskottsplatserna. Det förhållandet får alltså herr Palm själv svara för.
Herr talman! Bara ytterligare en kort replik till herr Svensson i Malmö. När jag begagnade tillfället att upplysa om Förbundsrepubliken Tysklands nuvarande atomvapenpolitik var det ett svar på den i mycket anklagande ton av herr Jörn Svensson framförda frågan, om inte kammaren känner till vilket slags atomvapenpolitik Frankrike och Förbundsrepubliken Tyskland för. Jag har upplyst om det faktiska sakläget i nuet och har inte velat spå om en oviss framtid. Det var inte det som frågan gällde.
Herr talman! Ja, det är riktigt, men fru Thorsson vet också att man, om man skall göra prognoser om vilka risker olika utvecklingstrender kan innebära, också skall ha det förflutna i minnet. Det förflutna säger att den västtyska regering som föregick regeringen Brandt hade mycket avancerade planer i sin atompolitik. Ett politiskt maktskifte i Västtyskland må väl ändå framhållas som en klar risk för att man där kommer att föra en annan atompolitik än den som förs i dag.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 58 behandlas en i propositionen 174 föreslagen ordning enligt vilken Malta, Rumänien och Bulgarien skulle få tullpreferenser. Propositionen har lämnats till riksdagen för att den skall yttra sig över förslaget. Ärendet har naturligtvis varit ute på remiss, och bland remissinstanserna finns kommerskollegium, som pekar på att preferenser för Rumänien skulle bryta den likabehandling i handelspolitiskt avseende som hittills har tillämpats av Sverige i förhållande till statshandelsländerna. Enligt kollegiets bedömning måste för övrigt särskilda undantag övervägas beträffande Rumänien, varigenom den generella karaktären hos preferenssystemet för u-landsvaror delvis skulle gå förlorad. De tullförhandlingar på världsvid bas som ju inleds inom GATT bör kunna ge Rumänien möjlighet att öka avsättningen på bl.a. den svenska marknaden. Enligt kollegiets uppfattning bör därför inga ändringar nu göras i det svenska preferenssystemet när det gäller mottagarlandskretsen. Med anledning av propositionen har det väckts en motion av fru af Ugglas och herr Turesson, där man hänvisar till kommerskollegiets uttalande och påpekar att den i propositionen föreslagna ordningen skulle bryta den likabehandling i handelspolitiskt avseende som hittills har tilllämpats av Sverige i förhållande till statshandelsländerna. Enligt FN:s definition är de i propositionen nämnda länderna inte medlemmar av gruppen s.k. utvecklingsländer. Att utvidga tullfriheten till stater som ej är u-länder innebär ett stort principiellt steg som fordrar synnerligen vägande skäl. Några sådana vägande skäl har inte förebragts i propositionen, anser motionärerna. Utskottsmajoriteten har beslutat tillstyrka den i propositionen gjorda framställningen och avvisar förslaget i motionen 1977. Med anledning därav har jag och fru Troedsson avgivit en reservation, där vi säger att

Herr talman! I propositionen 1974:176 föreslås dels att riksdagen skall anta ett förslag till lag om ändring i förordningen om utjämningsskatt på vissa varor, dels att riksdagen skall avge yttrande över förslaget om att tullpreferenser införs för Bulgarien, Rumänien och Malta. Det är på den andra punkten som moderaterna har en mot utskottets samtliga övriga ledamöter avvikande uppfattning. Moderaterna menar i en reservation — som herr Nilsson i Trobro här talat för — att de föreslagna tullpreferenserna inte bör medges. Reservationen är mycket kort. Motionen som reservanterna hänvisar till är också kort. Och, herr talman, min argumentation för propositionen skall också bli kort. Jag är nämligen övertygad om att utskottets stora majoritet — s, c och fp — finner propositionen klar och invändningsfri. Motionärerna påstår att propositionens förslag innebär att tullpreferenserna för u-länder skall tillämpas för stater som inte är u-länder. Om detta sägs det i betänkandet: 1. Det finns inga principiella hinder för att tillämpa tullpreferenssystem ”i handeln med andra länder, och särskilt då länder vilkas näringsliv företer påtagliga likheter med u-ländernas”. 2. Utskottet framhåller ”att förslaget inte innebär att Bulgarien och Rumänien skall hänföras till u-länder och ingå i tullpreferenssystemet för u-länder. I stället förordas särskilda preferenser för dessa två länder i huvudsaklig överensstämmelse med vad EG redan tillämpar vid handeln med Rumänien.” Till detta vill jag sedan bara anföra några av departementschefens uttalanden, som jag tror att moderatreservanterna bör uppmärksamma. Moderaterna stöder sig endast på kommerskollegiets remissvar, men i likhet med flertalet remissinstanser finner departementschefen att särskilda undantag bör göras för vissa varor, utöver dem som är undantagna i nu gällande preferenssystem för u-länder. Dessa undantag bör lämpligen bestämmas med beaktande av de undantag som andra länder gjort för varor från Rumänien. Vidare säger departementschefen att preferensmedgivandet i princip inte bör omfatta licensbelagda varor. Departementschefen finner också i likhet med flera remissinstanser att preferenserna för Bulgarien och Rumänien bör utformas så att Sverige har rätt att vid behov vidta åtgärder för att hindra eller motverka mark 7 nadsstörning. Herr talman! Med dessa korta kommentarer yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Jag vill erinra om att statens jordbruksnämnd i sitt yttrande har framhållit ”att man vid ett eventuellt utsträckande av preferenserna till europeiska statshandelsländer måste beakta de risker för störning på den svenska marknaden som tullpreferenser åt dessa länder kan ge upphov till på grund av ländernas ekonomiska system”.
Herr talman! Det är just ett av de problem som departementschefen ju i sitt yttrande har tagit hänsyn till. Han säger att preferenserna bör utformas så att Sverige har rätt att vid behov vidta åtgärder för att hindra eller motverka marknadsstörning.
Herr talman! Jag vill helt kort erinra om att när vi började diskutera tullpreferenserna i Sveriges riksdag var man på den statliga sidan mycket tveksam om huruvida man skulle gå in för dem eller inte, men nu har man tydligen skyndat fortare.

Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 35 behandlas tre motioner som alla rör bestämmelserna om jordbruksarrende. I stort har vi nått enighet i utskottet, men i en, åtminstone som jag ser det, mycket betydelsefull fråga har vi inte kunnat enas, och det är i frågan om de kommunala arrendeupplåtelserna, där utskottets skrivning dikterats av den borgerliga majoriteten i lagutskottet. Innan jag går in på motiveringen till den socialdemokratiska reservationen vill jag med några ord beröra övriga frågor i utskottets betänkande. Först några ord om dödsbos besittningsskydd. Utskottet anser att besittningsskyddet när det gäller dödsbo som består av efterlevande maka eller make bör vara detsamma som när det gäller fysisk person. I likhet med vad ett flertal remissinstanser har ansett uttalar sig utskottet för att när det gäller dödsbon av denna art bör frågan om stärkande av besittningsskyddet ses över. I motionen 1974:975 tas besittningsskyddsprocedurens regler upp till behandling. I samma motion föreslås också en prövning av arrendeavgiftens storlek. Det är tydligt att vi i dag befinner oss i en situation, där arrendemarknaden i mycket hög grad är en bristmarknad, och som alltid leder detta till att priserna åker i höjden. Arrendeprisnivån utgör inget undantag. Prisutvecklingen har varit sådan, att man har anledning påstå att den har varit i det närmaste skrämmande. Det kan också ifrågasättas, om inte utvecklingen av arrendepriserna har medfört att vi hamnat i en situation där besittningskyddet, som riksdagen införde för några år sedan, delvis har blivit urholkat. Även om utskottet inte delar motionärernas uppfattning om sättet för fastställande av arrendeavgiften, är vi inom utskottet av den uppfattningen, att det finns anledning att företa en översyn av bestämmelserna för att kunna bromsa den oroande arrendeprisutvecklingen. När det gäller dödsbons besittningsskydd, besittningsskyddsproceduren och prövningen av arrendeavgiften är vi inom utskottet eniga om att ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört i dessa frågor. Också beträffande motionen 1974:652, i vilken yrkas jämkning i bestämmelserna om överlåtelse av arrende, har enighet nåtts i utskottet. Dock är vi icke eniga om någon positiv skrivning, utan vi hemställer På punkterna 2, 3, 4 och 5 yrkar jag således bifall till utskottets förslag. Arrendatorer har självfallet ett berättigat intresse av att få en relativt lång arrendetid för att bättre kunna planera verksamheten och göra fördelaktiga investeringar. Vad beträffar kommunernas innehav av mark och deras intresse av att kunna arrendera ut den, så är det också klart att kommunerna har behov av att med relativt kort varsel kunna ta marken i anspråk för det ändamål till vilket de har inköpt den. Den bestämmelse som finns i jordabalken om en minimitid på ett år vid upplåtelse av kommunalt gårdsarrende är därför av stor betydelse för kommunerna. Yrkandet i motionen 1974:976 går ut på att det generella undantaget för kommunerna beträffande avtalstiden vid gårdsarrende skall upphävas. Den borgerliga utskottsmajoriteten ställer sig i stort sett bakom motionen och uttalar sig för en undersökning om kommunernas avtalspraxis. Vi reservanter anser det betydelsefullt att möjligheten till kortare arrendetider står öppen för kommunerna. Alla vet att det — ofta och från många håll — ställs stora krav på kommunernas handlingsberedskap, framför allt när det gäller planering och verkställighet av uppgjorda planer. Det är krav som med all rätt kan ställas på kommunerna, men det skulle vara betydligt svårare för kommunerna att uppfylla dem om de på grund av arrendetidens längd skulle försättas i en sådan situation att deras markinnehav var låst för en längre tid. I vissa fall kan situationen vara den att kommunerna utan större olägenhet kan arrendera ut mark på längre tid än ett år, och det sker väl också ibland. Vi reservanter hyser större förtroende för kommunalmännens omdöme och vilja att finna vettiga lösningar än vad majoriteten tydligen gör. Vi anser att det skulle vara ganska svårt att i lagtexten slå fast alla de skiftande situationer då en kommun skall vara skyldig att arrendera ut marken på längre tid än ett år och tycker att vi kan överlämna åt kommunalmännen att avgöra det. Jag vill också erinra om vad Kommunförbundet har anfört i sitt remissvar. Man framhåller att markförvärven i en del fall har skett för relativt omgående exploatering men i andra fall för exploatering på längre sikt. Markreserverna innehåller, säger Kommunförbundet, i betydande omfattning värdefull jordbruksjord. Det är angeläget framför allt ur kommunaloch nationalekonomisk synpunkt att denna jord i avvaktan på exploatering används för jordbruk, anser Kommunförbundet. Här har vi således en dokumentation av att Kommunförbundet är helt medvetet om att det kan vara viktigt att där så är möjligt arrendera ut marken på längre tid än ett år. Kommunförbundet framhåller också att det måste vara ett primärt intresse för kommunerna att marken i de fall där det behövs utan längre dröjsmål verkligen kan tas i anspråk och ställas till förfogande för det ändamål för vilket marken har inköpts. Med dessa uttalanden från Kommunförbundet anser vi reservanter som sagt att vi med förtroende kan överlämna åt kommunalmännen att avgöra när de skall tillämpa ettårsregeln eller när de anser att längre arrendetid är lämplig. Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservation som har fogats vid punkten 1 i betänkandet.

Det finns därför anledning att, innan jag går in på en närmare analys av den enda punkt där utskottet inte är helt enigt, något beröra arrendelagstiftningen över huvud taget. Jag gör det så mycket hellre som jag har haft och har ett personligt intresse av dessa frågor, närmast av deras historiska bakgrund. Det var först genom 1907 års nyttjanderättslag som arrendatorerna, som vid den tiden måste hänföras till de svagare i samhället, fick någon som helst laglig rättighet. Arrendelagstiftningen har sedan tid efter annan setts över, och 1943 års sociala arrendelag betecknade ur den svagares synpunkt ett betydande framsteg. När den bl.a. skapade vissa former av besittningsskydd låg man på arrendelagstiftningens område väsentligt längre fram i anpassningen till nutida krav än vad man vid den tidpunkten gjorde på hyresområdet. Nu får det väl närmast anses att förhållandena är de omvända efter tillkomsten av den nya hyreslagstiftning som ger hyresgästerna vidgade rättigheter. Såsom vice ordföranden i lagutskottet nyss framhöll kan det inte råda något tvivel om att vi har anledning att uppmärksamma vad som håller på att ske när det gäller prispåverkan. Tid efter annan kommer det — av naturliga skäl i första hand från de betydande jordbruksområdena i Skåne och annorstädes — rapporter om att man uppnått priser för jordbruksarrenden som är helt orimliga. Det har förekommit priser på 1 400 å 1 500 kronor per hektar. Det måste, såsom jag som praktisk jordbrukare ser det, vara helt orimliga kostnadsförhållanden som på det sättet inträder.

Många människor i det här landet hade i slutet på 1800-talet sina levnadsvillkor enligt de regler som gällde för den formen av arrendeupplåtelse — i den mån det nu förekom några regler. Det var det stora antalet dagsverkstorpare, som finns i våra hävder och som inte själva förmått resa något monument över sin verksamhet, som i hög grad bestod av uppodlingsaktivitet. När torparen hade odlat upp litet mer mark, fick han göra ännu fler dagsverken som arrende för sitt torp. Jag skall emellertid, herr talman, avhålla mig från frestelsen att ytterligare orda om den historiska bakgrunden i det här sammanhanget. Jag skall gå tillbaka till vad betänkandet gäller, nämligen det knippe motioner som har aktualiserat fem frågor i samband med arrendelagstiftningen. Det gäller de kommunala arrendeupplåtelserna, dödsbos besittningsskydd, besittningsproceduren, prövning av arrendeavgiften och överlåtelse av arrende. Såsom herr Hammarberg nyss påpekade är utskottet ense på samtliga punkter utom beträffande kommunala arrendeupplåtelser. Då det gäller upplåtelse av kommunal mark för jordbruksarrende har vi sett en utveckling som avvikit från den som lagstiftarna tänkte sig när man senast ändrade arrendelagstiftningen. Man menade då att arrendetiden skulle få vara kortare än fem år endast när detta kunde föranledas av omständigheterna i det enskilda fallet. Fem år är således knäsatt såsom den grundläggande avtalsperioden för upplåtelse av jordbruksarrende. Från detta gjordes ett generellt undantag i fråga om kommunala arrendeupplåtelser. Motiveringen var den som herr Hammarberg i dag har anfört, nämligen att det kan vara angeläget för kommunerna att snabbt få disponera den mark som de innehar för exploateringsändamål, antingen det nu gäller bostadsbyggande, industrietablering eller andra kommunala uppgifter. Efter att ha studerat bl.a. tredje lagutskottets utlåtande vid det tillfället är jag övertygad om att lagstiftarnas intentioner var att tillmötesgå det rimliga kravet från kommunalt håll. Såsom tidigare aktivt verksam kommunalman kan jag inte ha några invändningar mot detta. Vad jag däremot vill bestämt vända mig mot är att man vid utarrendering av kommunal jordbruksmark numera tämligen regelmässigt tillämpar den ettåriga avtalsperioden. Det var aldrig meningen, och det kan inte under några omständigheter anses rimligt. Utskottsmajoriteten är helt på det klara med att de områden som ingår i planläggningsarbetet eller som ligger i omedelbar anslutning till förut bebyggda områden eller industriområden skall beläggas med den kortare tidsperioden, om behov därav anses föreligga. Emellertid har kommunerna ofta förvärvat jordbruksmark i mycket stor omfattning men belägen ganska långt från de planerade bebyggelseområdena. Därigenom har man, i varje fall som jag upplever det, fått ökade möjligheter att utarrendera dessa områden på längre tid. Utskottsmajoriteten anser att man skall göra en utredning av dessa förhållanden. Eftersom herr Hammarberg redovisade vad Kommunförbundet i detta avseende har anfört i sitt remissvar, förtjänar det understrykas att Kommunförbundets styrelse vid avfattandet av sitt remissvar inte var enig. Det föreligger en reservation från fyra ledamöter. Jag vill framhålla att den statliga lantbruksstyrelsen i sitt remissvar över motionerna har gjort följande uttalande: hänseende är mer omfattande än som föreslogs i arrendelagsutredningens betänkande. Lantbruksstyrelsen, som godtog utredningens förslag, förklarar sig alltjämt ha den uppfattningen att kommunen i detta sammanhang kräver en viss särbehandling. Däremot anser lantbruksstyrelsen att det är svårt att motivera att kommunerna till skillnad från andra markägare skall vara generellt befriade från kravet på i princip femårig arrendetid.

Jag kan alltså konstatera att den lilla oenighet som råder mellan utskottsmajoriteten och reservanterna är begränsad till att gälla en undersökning av de förhållanden som nu verkligen råder. Utskottsmajoriteten föreslår således under punkten 1 i sin hemställan beträffande kommunala arrendeupplåtelser att riksdagen i anledning av motionen 976, yrkande 1, skall ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet uttalat om undersökning av kommunernas avtalspraxis. Men det är självklart att bakom denna hemställan från utskottsmajoriteten ligger, som herr Hammarberg sade, en mera positiv inställning till motionsyrkandet. Det är helt klart att detta icke får tas, vilket herr Hammarberg trodde, såsom ett uttryck för att vi skulle hysa mindre förtroende för kommunalmännens sätt att hantera dessa frågor. Blir undersökningen genomförd, så finns det sedan anledning återkomma till spörsmålet huruvida en lagändring behöver företas.

Jag hyser dock stor förhoppning om att de olika kommunala organen, när de får klart för sig att en undersökning är på väg, rättar sig efter de intentioner som riksdagen hade 1970, när vi beslutade i de här sammanhangen. Herr talman! Jag har visst anmält tio minuter för det här anförandet, men jag har fortfarande en hel del saker kvar som jag hade tänkt understryka. Jag skall försöka att fatta mig ganska kort. Beträffande de kommunala arrendeupplåtelserna kräver utskottsmajoriteten i punkt I av hemställan att det skall företas en undersökning, och vi vill ge Kungl. Maj:t detta till känna. Herr Hammarberg har redan anfört att utskottet enhälligt avstyrker motionen 652, som gäller överlåtelse av arrende.

En sådan laglig bestämmelse som kan avtalas bort brukar vi kalla en dispositiv bestämmelse. Motionsyrkandet går ju inte ut på att bestämmelsen skulle bli tvingande, och om det inte finns en lagligt tvingande bestämmelse om rätt till arrendeöverlåtelse för en fördubblad arrendetid från fem år till tio, så kommer bestämmelsen i praktiken inte att ha någon betydelse. Detta är det avgörande skälet i det sammanhanget. Beträffande punkt 2, dödsbos besittningsskydd, är utskottet enigt i sitt förslag att riksdagen ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört i anledning av motionen 976. Det innebär ökat besittningsskydd för sådana dödsbon som uppstår under arrendetiden. Däremot säger utskottet att dödsbon som går in i ett nytt arrende även i fortsättningen skall jämföras med andra juridiska personer som således inte har samma skydd som fysiska personer. Beträffande punkt 3, besittningsskyddsproceduren, finns det väl anledning påpeka att denna är så pass krånglig att den behöver förenklas, och det är vår förhoppning — efter vår enhälliga skrivning — att så också skall kunna ske. Punkt 4, arrendeavgiften, vill jag beröra ännu en gång. Jag har redan påpekat de höga arrenden som på sina håll tas ut. Motionens syfte är således att man här skulle kunna komma fram till en annan bedömning i sådana fall där arrendator och ägare icke har kunnat bli ense om arrendeavgiftens storlek. Det som man i det sammanhanget har att rätta sig efter är de rådande marknadsförhållandena och priset på jämförliga arrenden. När man har hört de siffror som jag t.ex. nyss nämnde har man lätt att förstå att priserna pressas mycket kraftigt uppåt. Även vid arrendenämndernas bedömning av dessa frågor måste man komma högt, trots den som jag förutsätter självklara objektivitet som man därvid bemödar sig om. Motionärerna vill ha in en annan bedömningsgrund, arrendeställets avkastningsförmåga. Man anser att gällande bestämmelser skall kunna ändras så att det blir möjligt att fastställa en skälig arrendeavgift som är anpassad till arrendeställets karaktär och avkastning. Vi tror att det, som herr Hammarberg också anförde, finns anledning att titta noga på dessa förhållanden.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av att herr Svanström påpekade att Kommunförbundet inte var enigt i sitt remissyttrande utan att det fanns reservanter där. Det är jag fullt medveten om också, men jag tror inte att reservanterna vände sig mot de av mig citerade uttalandena i Kommunförbundets remissyttrande. Jag erinrade om att Kommunförbundet konstaterar att det är kommunalekonomiskt riktigt att arrendera ut marken under en längre tid där det är möjligt. Jag tror inte att reservanterna har avsett att vända sig mot detta. Jag tog upp detta spörsmål och citerade Kommunförbundet därför att jag ville bevisa att kommunalmännen har ögonen öppna för att man inte skall missbruka den här regeln. Jag vidhåller fortfarande att vi från reservanternas sida i utskottet hyser större förtroende för kommunalmännen än vad tydligen utskottsmajoriteten gör. Herr Svanström har ju själv sagt att visserligen innebär den här utskottsskrivningen en hemställan om en undersökning av förhållandena, Men han säger också att bakom detta naturligtvis ligger att man skall vidta lagstiftningsåtgärder om undersökningen visar att behov av det föreligger. Då kommer vi fram till att majoriteten i utskottet inte litar på att kommunalmännen själva skall kunna klara detta. Ni har heller inte givit någon anvisning om hur den lagtext skall formuleras som skall kunna reglera dessa förhållanden, så att man får en vettig lösning på den här problematiken. Jag tror att det också är riktigt som Kommunförbundet har framhållit: att det måste vara ett primärt intresse för kommunerna att kunna ta marken i anspråk, exempelvis för lokaliseringsändamål eller liknande. Herr talman! Med det nu anförda vill jag än en gång yrka bifall till reservationen från socialdemokraterna i utskottet.